Herr talman! Dessa två interpellationer handlar delvis om samma saker, men jag ska svara ändå. Mats Green har frågat mig vilka ytterligare förslag jag avser att presentera för att fler åtgärder ska kunna bygglovsbefrias i framtiden, om jag är beredd att vidta åtgärder för att underlätta möjligheterna att få bygglov snabbare och enklare än i dag samt vilka regelförenklingar jag är beredd att föreslå för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen under hela mandatperioden har arbetat aktivt med att åstadkomma förenklingar och effektiviseringar som ger bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, bland annat inom ramen för regeringens 22-punktsprogram. Det är exempelvis större möjlighet till en ökad delegation från kommunfullmäktige till kommunstyrelse och byggnadsnämnd, en tidsfrist för länsstyrelsernas beslut efter överprövning, möjlighet för kommunerna att begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen samt ökade möjligheter till tidsbegränsade bygglov för bostäder, vilket har varit efterfrågat av många kommuner. I fråga om ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov har regeringen i propositionen Fler bygglovsbefriade åtgärder föreslagit lättnader i lovplikten för solcellspaneler och solfångare samt meddelat att regeringen avser att återkomma med förslag gällande altaner i anslutning till en och tvåbostadshus. Vidare har Boverket nyligen överlämnat rapporten 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan , vilket är slutredovisningen av regeringens uppdrag att bland annat utreda ytterligare undantag från krav på bygglov. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Gällande frågan om möjligheter att få sitt sökta bygglov snabbare har regeringen i propositionen Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan föreslagit att ett system med avgiftsreduktion införs när tidsfrister för beslut i bland annat ärenden om lov överskrids. Som svar på din fråga om vilka ytterligare regelförenklingar jag är beredd att föreslå för att öka bostadsbyggandet i Sverige vill jag framhålla förslagen i propositionen Ett tydligare och enklare detaljplanekrav . Regeringen har där föreslagit förtydliganden av kraven på detaljplan i plan och bygglagen. Ändringarna innebär att det blir enklare att bedöma när detaljplan krävs och när detaljplan inte krävs. Det skapar också ett utrymme för att gå fram enklare och snabbare. Med detta sagt arbetar regeringen aktivt med att åstadkomma regelförenklingar och effektiviseringar som ger bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation om regelförenklingar. Jag konstaterar att de regelförenklingar som man av egen kraft har lagt fram förslag om egentligen bara är förenklingar på marginalen. Vi ska komma ihåg att när det gäller 90 procent av alla de regelförenklingar som har drivits igenom under denna mandatperiod är det Alliansen i civilutskottet som har drivit igenom dem eller drivit igenom dem genom att driva på regeringen. En lika stor andel av regelförenklingarna är just de åtgärder som Miljöpartiet motsatte sig under hela alliansregeringens tid, då man valde att gå ihop med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för att stoppa detta i Sveriges riksdag. Sedan tar man upp dem tre år senare och genomför dem och kallar det en aktiv bostadspolitik. Man genomför dem alltså tre år för sent. Statsrådet får ursäkta, men det imponerar faktiskt inte. Alla de utredningar och "förslag" som statsrådet hänvisar till handlar egentligen bara om viss översyn av befintlig lagstiftning. Det räcker inte, eftersom den svenska bostadskrisen är så pass djupgående och har pågått under så pass lång tid att den tiden är förbi när man skulle kunna hantera detta genom att bara förändra på marginalen. Vi måste våga ge oss på grundfundamenta. En av de saker som Moderaterna föreslår är exempelvis att man ska kunna förstärka översiktsplanen juridiskt och göra detaljplanen frivillig i kommunerna. Vi har tillsammans med våra allianskollegor lagt fram en räcka av olika förslag på förenklingar som inte är på marginalen utan som skulle få en radikal betydelse för en förändrad och förenklad svensk detaljplane och bygglovsprocess. Jag brukar säga att denna regering skulle kunna få vilken förenkling som helst genom riksdagen i morgon om de bara hade haft ett enda förslag. Jag kan nog även tala för mina allianskollegor när jag säger att det inte finns en enda regelförenkling som vi inte hade kunnat tänka oss att köpa. Men då måste det vara riktiga och viktiga regelförenklingar som inte bara klipper några veckor från en total planeringsprocess på i genomsnitt åtta år, som det är nu, från tanke till att man har ett färdigt hus där man kan sticka nyckeln i dörrlåset. Vi måste alltså ha radikala regelförenklingar. Där konstaterar jag att regeringen inte har levererat på något sätt. Jag konstaterar också att man resonerar väldigt mycket kring undantaget vad gäller bygglov för solcellspaneler. Men man kan inte bo i en solcellspanel. Och, som sagt, alla regelförenklingar är bra. Men kom inte och påstå att detta underlättar bostadsbyggandet i Sverige! Det är bra på andra sätt, men det har faktiskt inte särskilt mycket med bostadsbyggande att göra. Jag vill återigen säga: Vi behöver fler förslag från regeringen på radikala och genomgripande regelförenklingar för att göra det lättare och billigare att bygga och bo i Sverige.
Herr talman! Jag tycker inte, Mats Green, att man ska raljera över att vi gör det enkelt och smidigt att få fram solcellspaneler, takpaneler, altaner eller andra praktiska små saker. Det kan betyda mycket för en enskild människa. Men det finns också en annan sida av denna fråga, nämligen om man kan få bort ett omfattande arbete från kommunerna med att ge tillstånd till en massa små detaljer där det egentligen inte behövs ett omfattande arbete. Då kan de kommunala tjänstemännen ägna sig åt viktigare saker, till exempel att snabbare få fram bostäder, att få fram detaljplaner och se till att bygglov ges. Det är det som till stor del är mitt syfte med att försöka få bort ett antal mindre viktiga frågor från tjänstemännens arbetsbord. Det har en betydelse för många kommuner. Många kommuner är nämligen ansträngda. De har väldigt mycket att göra. De har många fler bostäder och detaljplaner att hantera än tidigare. Det är också brist på folk inom både kommunerna och företagen. Det är en av de viktigaste flaskhalsarna i kommuner och företag när det gäller att bygga mer, alltså att vi har svårt att få fram folk i tillräcklig omfattning som klarar av detta. Jag tycker inte att man ska raljera över detta. Men jag tycker att det var bra att Mats Green kom fram till en enda konkret fråga som han tyckte var viktig och strukturell för att göra skillnad, nämligen att stärka översiktsplanen. Om man får fram en starkare och tydligare översiktsplan kan man ibland kanske till och med bygga direkt utifrån den och i många fall hoppa över ett steg. Det är en punkt i detta 22-punktsprogram som vi driver. Vi har tillsatt en utredning, och den utredningen har till och med kommit med ett första delbetänkande som regeringen har levererat till riksdagen i form av en proposition som visar att vi kan ha ett tydligare och enklare detaljplanekrav. Det är ett första steg på den vägen. Sedan kommer nästa steg, då utredningen kommer att presentera hur man stärker översiktsplanearbetet så att det kommer att vara enklare att bygga utifrån det och ha det som utgångspunkt för byggandet framöver. Där är vi nog överens. Men vi har redan tagit de steg som Mats Green efterlyser. En annan fråga som vi måste vara lite ödmjuka inför är att man under den förra regeringens tid tog en del beslut som var bra. En sak som man tog initiativ till var attefallshusen, som det nu talas om. Det hände kanske inte så mycket i alla frågor under den förra bostadsministerns tid, men just attefallshusen var en innovation. Det blev mycket enklare att bygga små stugor på villatomter för att få fram bostäder, visserligen små, som förhoppningsvis skulle kunna fungera. Man hade förhoppningen att det skulle leda till 200 000 nya bostäder. Så många har det inte blivit. Det har blivit några tusen. Ett problem var att dessa hus var lite för små. Nu driver jag ett arbete för att dessa hus ska kunna göras lite större. Då kommer de också att kunna bli mer rejäla bostäder som man kan använda framöver. Jag hoppas att vi blir överens om en sådan inriktning som gör att attefallshusen faktiskt kan bli någonting på riktigt allvar framöver och som bidrar till att minska bostadsbristen i Sverige.
Herr talman! Fortfarande är det så att de få förslag vad gäller förenklingar som har kommit från regeringen är sådana som Alliansen har tvingat regeringen till genom tillkännagivanden från Sveriges riksdag. Det är nämligen inga egna regelförenklingar man har tagit initiativ till, utan det är sådant som vi har fått tvinga fram. Ministern behöver inte stå här och argumentera för regelförenklingar inför mig; det är ju så att säga min replik. Vi är för alla former av regelförenklingar, även mindre, men man ska ju vara ärlig och säga att en mindre regelförenkling är en mindre regelförenkling. Solcellspaneler är väl jättebra, men kom inte och säg att det har jättestor betydelse för bostadspolitiken. När det gäller de stora, övergripande ödesfrågorna vad gäller regelförenklingar i Sverige vägrar ju regeringen göra någonting. Jag skulle kunna stå här och räkna upp allt det som Moderaterna och Alliansen driver, men talartiden räcker tyvärr inte till. Det handlar om allt det som nämndes tidigare om översiktsplanering, men framför allt om att vi ska klippa hela år från plan och bygglagen. Det håller inte med en genomsnittstid på åtta år från tanke till handling vad gäller bostadsbyggnation. Vi behöver vara överens om att vi ska klippa hela år från detta, inte bara veckor. Vi ska exempelvis också se över strandskyddet, där vi behöver vända på kuttingen och se till att vi får mer strandnära byggnation i Sverige. Ibland när man hör debatten kan man nämligen tro att vi håller på att exploatera sönder oss, och jag kan säga att det nog inte är någon som vill det. Men vi behöver mer strandnära byggnation i de delar av Sverige - jag bor i en av dem - som kanske klassas som glesbygd. Den enda möjligheten för oss som inte bor i storstäder att konkurrera med storstädernas utbud är nämligen att erbjuda väldigt attraktiva boenden. Vi behöver alltså ett ordentligt uppluckrat strandskydd. Vi behöver också se över riksintressena. Ett alternativ är att göra bostadsbyggande till ett riksintresse. Det är nämligen inte ett riksintresse i dag; det kanske mest fundamentala behovet i tillvaron - bostad, värme och tak över huvudet - är alltså inte ett riksintresse. Det finns i stället en mängd andra riksintressen, ibland naturligtvis befogade men också vissa betydligt mindre befogade. Antingen gör vi alltså bostadsbyggandet till ett riksintresse eller också avvecklar vi en mängd andra riksintressen. Vi säger även att vi måste ta ett ordentligt grepp om exempelvis buller. Reglera bara inomhusbullret, inte utomhusbullret! Skilj inte heller på olika former av buller, som industribuller och trafikbuller. Buller som buller - det är nivån på det som spelar roll. Vi har dock en miljöpartistisk miljöminister och en miljöpartistisk bostadsminister som egentligen är emot allt detta, och det är klart att det får jättestora konsekvenser. Det får konsekvenser för storstäder, för där klarar vi inte av att förtäta på det sätt vi måste. Det får även konsekvenser för oss ute på landsbygden, för vi kan inte få våra mindre orter att växa eftersom man då börjar inkräkta på jordbruksmark, vilket alltså är ett riksintresse som då påverkas. Vi måste därför göra ett ordentligt regelförenklingsarbete. Jag önskar att vi kunde vara överens om att vi ska klippa exempelvis minst två år från den totala planprocessen. Då kommer regelförenklingen att börja spela ordentlig roll. Visst, ministern har stått här och talat om vissa mindre förenklingar vad gäller bygglovsprocessen, herr talman, men låt oss komma ihåg att det inte är bygglovsprocessen som tar tid. Det är i stället plan och detaljplaneprocesserna som tar tid. Här sitter dock Miljöpartiet på Miljödepartementet och på bostadsministersidan och stoppar allting. Det håller inte, herr talman.
Herr talman! Jag måste säga att Mats Green ibland har en lite besynnerlig självbild och bild av hur verkligheten ser ut. Ingen av de frågor jag har tagit upp, till exempel om att stärka översiktsplanen och kunna bygga på den i större utsträckning, om att förtydliga detaljplanerna, om att förenkla för kommunerna att bygga snabbare och så vidare har tvingats fram av Moderaterna, Alliansen, de borgerliga partierna eller oppositionen. Det finns en fråga som har tvingats fram, kan man väl säga, och det var den Mats Green var inne på mot slutet - bullerfrågan. Regeringen tog initiativ till en förändring som underlättade byggande även i områden där det är kraftigt buller, men de nya bostäderna skulle ändå ha möjlighet till en någorlunda tyst sida. Det nöjde sig inte oppositionen med, utan Sverigedemokraterna och de borgerliga ansåg att man måste få bygga även där det är buller från alla håll i stor utsträckning. Detta är en problematisk fråga, för det handlar om människors hälsa. Det har visat sig att även om det är tyst inomhus, för att man har starka fönsterglas och så vidare, är det ett hälso och miljöproblem för många människor om man har buller från alla håll. Det var inte med stor värme och glädje vi gjorde den förändringen, men det är ändå så att riksdagen bestämmer. Finns det en tydlig majoritet för att göra förändringar, även om man inte alltid tycker att det är de allra bästa och smartaste förändringarna som återkommer gång efter gång, är det rimligt att man genomför en sådan förändring. Nu får vi se vad som händer; det är inte säkert att kommunerna använder den här möjligheten i så stor utsträckning ändå. Generellt sett är det dock så att vi har drivit igenom en rad förenklingar och förbättringar för kommunerna, och tittar vi på statistiken ser vi nog att vi har klippt år, som Mats Green säger. Det finns en undersökning som visar att det tidigare tog i genomsnitt sju eller åtta år att få fram nya bostäder, och i dag är jag med och inviger nya bostäder där det har tagit ett eller två år från första planering, genom detaljplaneprocessen till byggande och att huset står på plats. Det är en väldig förändring som håller på att ske runt om i Sverige. Det handlar inte heller alltid om att ändra i regelverket. Det kan handla om helt andra saker, som engagemang från politiker och tjänstemän och att industrin håller på att förändras. Vi håller på att få mer och mer bostäder som använder moderna industriella metoder och digitalisering. Regeringen har också gjort stora satsningar på att digitalisera hela planprocessen. Både Boverket och Lantmäteriet jobbar mycket med detta, och jag tror att det är det område som ger den största effekten långsiktigt. Kan vi få en bra och effektiv digitalisering av hela detta område, som är standardiserad över hela Sverige och i alla kommuner, kommer det att ge väldigt stor effekt. Det är det som är målet för det arbete som sker i regeringen i dag.
Herr talman! Jag konstaterar bara faktum: Egentligen alla förenklingar som regeringen har lagt fram förslag om under mandatperioden har den tvingats till av Alliansen. Hela översiktsplaneutredningen är egentligen ett resultat av allianstillkännagivanden i riksdagen. Det är en sak att säga att man bedriver en aktiv bostadspolitik och en helt annan att verkligen göra det. Vi har ett problem när det parti i regeringen som har fått ansvar för att det ska byggas fler bostäder än någonsin i Sverige är de största motståndarna till i princip varje form av förenkling. Återigen: De förenklingar man har genomfört är till stora delar även sådant som man under tidigare mandatperioder gått ihop med Sverigedemokraterna för att stoppa. Det finns också ett övergripande problem vad gäller Miljöpartiet och den syn man har. Jag har respekt för den även om jag ser konsekvenserna av den, det vill säga att allt utanför storstäderna på något sätt ska vara ett stort Skansenmuseum. I synnerhet miljöministern företräder ju bilden att allt ska vara som ett stort Skansenmuseum som bara ska finnas. Man inser liksom inte att människor faktiskt måste kunna både bo, bygga och leva på landsbygden. Det är väl egentligen det som är det övergripande problemet och den stora ideologiska skillnaden i synen på det goda samhället och Sverige. Återigen: Det är inte så att den här regeringen har klippt några år från planprocessen. Det säger man i stället uttryckligen att man inte vill göra. Det handlar egentligen inte om några förkortningar över huvud taget. Jag hade som sagt önskat att vi kunde vara överens om att säga att vi ska klippa exempelvis två år från planprocessen i Sverige, och så ska vi se vilka former av förenklingar det kräver. Det är där vi måste börja, för det är då regelförenklingar verkligen kommer att spela roll för byggandet av alla typer av bostäder i hela Sverige.
Herr talman! Tyvärr måste jag säga att det där sista är struntprat. Det finns inte något beslut eller något sätt att säga: "Nu klipper vi två eller tre år till." Det finns ingen regel i lagboken eller i plan och bygglagen där det står att det måste ta tre eller fyra år. Det gör det heller inte i dag, utan det går vanligtvis betydligt fortare än så. Om man i stället sätter sig in i dessa frågor och kommer med konkreta förslag är jag och regeringen beredd att diskutera dessa fullt ut. Vi är inte alls emot regelförenklingar. Vi vill att det ska vara enkelt, smidigt och lätt för kommuner, människor och byggbolag att bygga i Sverige. Jag jobbar med detta hela tiden. Att göra som Moderaterna vill är dock mer problematiskt. Om vi avskaffar alla insatser för att få fram bostäder till vanligt folk i Sverige och återigen tror att marknaden ska lösa detta av sig själv kommer vi att hamna i samma situation som den borgerliga regeringen gjorde förra gången, under de två mandatperioder som man jobbade med detta. Bostadsproduktionen skulle då gå ned till den nivå som vi hade tidigare, och det vore en katastrof. Vi bygger i dag, i år och under denna mandatperiod mer än dubbelt så mycket som ni gjorde tidigare, och vi vill inte tillbaka dit. Gör inte samma misstag som dina företrädare, Mats Green! Det vore väldigt olyckligt, och jag tror därför att det är viktigt att vi talar om dessa frågor i valrörelsen.